Fru talman! Helena Lindahl har bland annat frågat mig vad jag och regeringen kommer att göra för att invånarna i norra Sverige och Västerbotten ska garanteras samma trygghet som invånarna i resten av landet och vad jag avser att göra för att utvecklingen med den nya polisorganisationen och dess syfte med ökad lokal polisiär närvaro ska stärka tryggheten i hela landet. Hon har också frågat om jag har fortsatt förtroende för rikspolischefen. Sverige ska vara ett tryggt land att leva i. Det förutsätter ett starkt rättsväsen och en tillgänglig polis. Den 1 januari 2015 ombildades Polismyndigheten till en sammanhållen myndighet efter beslut av en enig riksdag. En av utgångspunkterna i den nya Polismyndigheten är en polis närmare medborgarna. Det innebär att det lokala arbetet ska vara basen i myndighetens verksamhet, med ökad närvaro och tillgänglighet som grundas på lokala förutsättningar och behov. Polismyndighetens omfattande uppdrag innebär ofta svåra avvägningar när det gäller resursfördelning mellan olika angelägna arbetsuppgifter och geografiska områden. Det är likväl viktigt att Polismyndigheten lever upp till sina åtaganden i hela landet. Regeringen har vidtagit flera åtgärder för att förbättra förutsättningarna för polisen. Regeringen anser bland annat att det behövs väsentligt fler polisanställda, både poliser och civilanställda, för att polisverksamheten ska kunna stärkas och utvecklas. Därför har regeringen föreslagit historiskt stora resurstillskott till Polismyndigheten för de kommande tre åren. Regeringen har sedan tidigare gett Polismyndigheten förutsättningar att öka antalet platser på nuvarande polisutbildning och planerar dessutom för polisutbildning vid ytterligare två lärosäten. Det börjar ge resultat. I år har det antagits nästan dubbelt så många studenter till polisutbildningen som genomsnittet de sex senaste åren. Regeringen har också gett Polismyndigheten i uppdrag att skapa förutsättningar för ytterligare förbättringar av arbetsmiljön och fler karriärvägar för polisanställda. Utifrån de nya budgetramarna och verksamhetens behov är det Polismyndigheten som avgör hur resurser ska fördelas internt inom organisationen och vilka åtgärder som behöver vidtas för att fullgöra de arbetsuppgifter och mål som myndigheten har. Men det är förstås en självklarhet att polisen ska finnas i hela landet. Det ekonomiska tillskottet som aviserats och ökad utbildningstakt ger förutsättningar för det. Det är även viktigt med brottsförebyggande insatser. Regeringens brottsförebyggande program, Tillsammans mot brott, riktar sig till en bred målgrupp, vilket är en förutsättning för ett framgångsrikt brottsförebyggande arbete på lokal nivå. Ombildningen av svensk polis är en av de mest omfattande organisationsförändringarna inom staten på många år. Erfarenheter från tidigare myndighetsreformer visar att genomförandet ofta är mer komplicerat och tar längre tid än vad som har förutsetts. Att leda Sveriges största myndighet under dessa omständigheter är ett komplext uppdrag. Jag har fortsatt förtroende för rikspolischefens sätt att utföra denna svåra uppgift.
Fru talman! Jag tackar ministern för svaret. Om man blir misshandlad, rånad eller utsatt för ett annat grovt brott vill man känna att samhället ställer upp med hyfsat snara polisiära resurser. Det är bland annat därför vi betalar skatt. Tyvärr ser det inte riktigt ut så överallt i Socialdemokraternas Sverige. I Västerbottens inland, närmare bestämt i Vilhelmina, Storuman, Sorsele, Åsele, Dorotea och Lycksele, bor det 30 000 människor. Den geografiska ytan som de bor på motsvarar nästan storleken av Danmark. Trots det tvingas de dela på en polispatrull på kvällar och nätter. Man ska också ha klart för sig att det är ett tjugotal mil mellan vissa av dessa orter, vilket innebär att det kan ta lång tid för polisen att nå fram om något inträffar. I somras hade handlaren i Klimpfjäll ett inbrott och blev av med 200 000 kronor. Det tog drygt tio timmar innan polisen kom dit. På den tiden kan man faktiskt köra bil från Stockholm till Klimpfjäll, om man skulle vilja det. Det finns självklart många snarlika fall, inte bara i Västerbotten utan i hela norra Sverige. För mig är det uppenbart att polisens omorganisation har havererat. Tyvärr är det bland annat människorna i södra Lappland som får ta konsekvensen av det. Att det finns stora synliga problem med polisens omorganisation är inte något nytt. Även ministerns företrädare Anders Ygeman har fått kritik för detta. Dessvärre ser jag inte att regeringen gör någon särskilt stor ansats för att göra något åt problemen i dagsläget. Man har gett rikspolischef Dan Eliasson fria tyglar att fortsätta att nonchalera landsbygden, trots stora klagomål. Människor i södra Lappland är med och finansierar polisen men får knappt ta del av den. Det är oacceptabelt, och bevisligen är jag inte ensam om att tycka så. Jag har med mig en namninsamling till ministern, som har gjorts med kort varsel och resurser som egentligen är obefintliga. Ändå visar den på det missnöje och den oro som har vuxit fram i Västerbottens inland. En av många undertecknare sammanfattar det hela så här: Ett människoliv ska ha samma värde oavsett var i landet vi har valt att bosätta oss, och vi är alla med och betalar skatten som är med och finansierar Polismyndigheten.

Fru talman! Det är en självklarhet att polisen ska finnas i hela landet. För att detta ska fungera måste vi få fler polisanställda. Ett problem som vi dras med just nu när det gäller polisen är att eftersom den förra regeringen utbildade så pass få och många poliser samtidigt går i pension finns det en tendens att antalet minskar. Ekvationen går liksom inte ihop. Det tar två och ett halvt år att utbilda en polis. År 2014 tog den förra regeringen in 689 polisstudenter, och förra året gick 450 poliser i pension. Man förstår att det är en alldeles för låg nivå: 600-700 utbildas, men samtidigt går 450 i pension. Vi har en annan arbetsmarknad nu, som gör att också privata aktörer och arbetsgivare gärna rycker i våra poliser. Det är attraktivt också på en privat arbetsmarknad att ha en polisutbildning, på ett sätt som det kanske inte har varit tidigare. Vi kan gå tillbaka 20-30 år, då vi kanske räknade med att om vi bara utbildade en polis skulle denna vara kvar i yrket hela livet. Det är inte längre säkert att det är så. Det är mycket mer rörligt, och vi har en annan privat arbetsmarknad än tidigare. Därför kan man inte ha så låga utbildningstal som den gamla regeringen hade. Det är precis därför vi nu har ökat polisutbildningstakten; vi har fördubblat den. I år tar vi in 1 398 polisstudenter. En del av dem har gått till andra utbildningar, så de som faktiskt går på polisutbildningen är i dagsläget 1 304. Det är alltså en fördubbling av det antal som utbildas. Vi behöver öka utbildningstakten för att kunna klara rekryteringsfrågorna över hela landet, både i norr och söder. Vi behöver också se till att vi behåller de poliser vi har. Då är vi där igen. Vi vet att staten konkurrerar på en arbetsmarknad med andra, privata arbetsgivare. Vi måste se till att vi blir en ännu bättre arbetsgivare, en som gör att man vill stanna i yrket. Därför har vi gett Polismyndigheten i uppdrag att förbättra arbetsvillkoren och arbetsmiljön. De ska rapportera tillbaka till mig om detta i januari. Vi späder också på resurserna till polisen: 2 miljarder från nästa år. De hade äskat 1,6 miljarder, och de får 2 miljarder. De får alltså mer än vad de hade begärt av statsmakten. Detta behöver vi göra. För att klara bland annat inre Norrland men också andra ställen i landet behöver vi utbilda fler, behålla dem vi har men också återrekrytera dem som kanske har lämnat yrket och gått över till en annan arbetsgivare. Dem vill vi ha tillbaka. Nu har det gjorts en kampanj tillsammans med Polisförbundet i detta syfte, och det finns redan drygt 150 intresseanmälningar från poliser som vill ta steget tillbaka in i polisorganisationen, kanske för att de nu ser att statsmakterna agerar och att detta är en fråga som vi prioriterar väldigt högt och där vi kommer att fortsätta att se till att det blir mer resurser. Det ska bli 10 000 fler polisanställda till 2024, både civila och poliser. Det är därför vi vidtar dessa åtgärder. Alla i Sveriges land, oavsett var man bor, har rätt till den trygghet det innebär att veta att det finns en stark polisorganisation i botten. Det är därför vi bygger ut nu.
Fru talman! Det är jättebra att regeringen skjuter till pengar till Polismyndigheten - det behövs. Det är tråkigt att det tyvärr är lite sent. Det är nästan med kniven mot strupen som regeringen agerar. Morgan Johansson säger att det är många som går i pension och att ovanligt många går utbildningen, men det han inte nämner är att många väljer att sluta att vara polis därför att de inte orkar med den arbetssituation de har i dag på grund av att omorganisationen har havererat. Detta tycker jag är anmärkningsvärt. Regeringen avsätter dessutom inte några som helst pengar i en lönepott som parterna kan förhandla om. Poliser har väldigt låg lön. De har ganska lång utbildning och ett utsatt jobb, och ändå har de en oerhört låg lön. Om man ska attrahera fler att bli poliser tror jag att det är dags att höja lönerna. Jag vill citera något som Morgan Johansson känner igen från regleringsbrevet: "Brottsligheten ska minska och människors trygghet ska öka. Genom att fullgöra sina uppgifter ska Polismyndigheten bidra till en sådan utveckling i hela landet." Så står det i det regleringsbrev som regeringen och Morgan Johansson har skickat till Polismyndigheten om polisens verksamhet 2017. Det är din instruktion till polisledningen, Morgan Johansson, om hur myndigheten ska prioritera. Notera gärna formuleringen "hela landet"! I det begreppet ingår naturligtvis Vilhelmina, Dorotea, Sorsele, Åsele, Lycksele och Storuman. Min uppfattning är att man inte ökar människors trygghet i dessa kommuner genom att minska antalet poliser, för det är precis vad som har skett. Vad händer den dag, Morgan Johansson, en kvinna får en kökskniv i magen av sin fulla och aggressiva sambo och närmaste polispatrull är 20 mil bort? Så kan den bistra verkligheten se ut i Sverige, också i södra Lappland. Då räcker det inte med fina ord i ett regleringsbrev som helt saknar täckning i den verklighet som västerbottningarna tyvärr tvingas leva i. Det är nu över en månad sedan jag offentligt tog upp problematiken med polisbemanningen i Västerbottens inland. Du och övriga socialdemokrater har inte sagt ett enda ord för att stilla människors oro. Du har hänvisat till de kronor och ören som ni satsar, men låt oss vara ärliga, Morgan Johansson! Antalet poliser i landet har ökat numerärt under en tid, men inte i södra Lappland. Där har det de facto minskat. De har här och nu en enda polisbil på vardagskvällar och nätter - i detta enorma område. Trots att det totala antalet poliser har ökat i landet får man inte mer bemanning i denna del, och det för oss tillbaka till polisens prioriteringar, som du bestämmer över via regleringsbrevet. Södra Lappland är alldeles uppenbart bortprioriterat, då man får sämre polisbemanning trots fler poliser som helhet i landet. Därför har jag tagit mig friheten att å västerbottningarnas vägnar köpa ministern en liten present, för att du ska komma ihåg vad du skrivit i ditt eget regleringsbrev om trygghet i hela landet. Var så god! Jag hoppas verkligen att denna t-shirt ska passa.
Fru talman! Grundproblemet är ändå det jag tog upp i mitt första inlägg, det vill säga att om det ska bli fler poliser måste man utbilda fler. Då måste man prioritera detta när man regerar. Det räcker inte att prioritera det bara när man är i opposition, Helena Lindahl, utan man måste göra det också när man regerar. Det duger inte att år efter år, som det var under er regeringsperiod, ligga på en utbildningstakt på 600-700 poliser när över 450 samtidigt går i pension. Det går inte, utan då har man en alldeles för låg nivå. Att fylla en bemannad polisbil dygnet runt, för det är vad vi talar om - en polisstyrka dygnet runt - låter som en ganska liten insats, men det är det faktiskt inte eftersom de har skifttjänstgöring. Man måste se till att de hela tiden finns på plats. Det kräver ungefär 20 poliser. En polisbil bemannad dygnet runt kräver alltså 20 poliser. För att kunna utöka detta så att det blir bättre bevakning behöver det helt enkelt bli fler poliser. Helena Lindahl säger: Vi kommer inte att få mer. Men det återstår att se. Det vi gör nu är att vi utbildar fler. Bara nu går 1 304 personer utbildningen, och vi säger att vi ska öka antalet anställda i polisorganisationen med 10 000 till 2024. Den satsningen kommer att komma hela landet till del och öka tryggheten överallt. När vi skriver som vi gör i vårt regleringsbrev är det just för att signalera att oavsett var man bor i landet måste man ha tillgång till den tryggheten. Södra Lappland är inte på något sätt bortglömt eller inte prioriterat. Tvärtom är vi väldigt tydliga med i regleringsbrevet, som du precis själv har markerat, att det här måste fungera i hela landet. När man bestämmer sig för att bygga ut organisationen måste man som sagt vara beredd att prioritera de resurser som behövs. Ni gjorde inte det under er regeringstid. Ni ökade polisanslagen sammanlagt med lite drygt 5 miljarder på åtta år. Så var det. Och så sänkte ni skatten med 140 miljarder. Det visar att ni inte prioriterade polisen och rättsväsendet under den tiden. Samtidigt hade ni en alldeles för låg utbildningstakt, som vi får problem med nu, och det visar att varje gång ni ska välja mellan sänkt skatt och fler poliser väljer ni sänkt skatt. Det är också politik. Helena Lindahl säger att omorganisationen har havererat. Nej, det menar jag är fel. För första gången sedan 2009 ser vi nu hur antalet redovisade ärenden från polisen till åklagare - det är ett effektivitetsmått och visar hur många utredningar man gör - ökar, och det tycker jag är ett tecken på att den omorganisation som vi nu har varit inne i faktiskt börjar sätta sig. Den största ökningen av ärenden som går till åklagare gäller narkotikabrott men det ökar även när det gäller trafikbrott, skadegörelse, bedrägerier och en del av de grova våldsbrotten, bland annat antalet utredda våldtäkter. Region nord är faktiskt en av de regioner där man kan se att det ökar mest enligt statistiken. Utredningsresultaten i Region nord har ökat med 4 procent hittills i år i förhållande till föregående år. Dessutom kan jag säga att enligt den bedömning som Statskontoret gjorde har den genomsnittliga utryckningstiden i Region nord minskat från 2015 till 2016. Min bild är nog den - och jag är ute och reser ganska mycket i polisorganisationen nu - att omorganisationen nu börjar sätta sig.
Fru talman! Jag tycker inte att Morgan Johansson ska dribbla bort korten och börja prata om vad alliansregeringen gjorde och inte gjorde. Du har varit minister i tre år, Morgan Johansson; det här ansvaret ligger på ditt bord. Du säger att södra Lappland inte är bortglömt. Men hallå! Det säger inte poliserna på fältet. Det är många som har kontaktat mig, och jag måste säga att jag tror mer på polisen som jobbar i praktiken än på dina politiskt sakkunniga som har dragit fram siffror från något slags statistik. I min interpellation ställde jag frågan om ministern har förtroende för att rikspolischef Dan Eliasson tar ansvar när det gäller trygghet i hela landet. Av ministerns svar till mig verkar det som att han har det. Det gör mig lite frågande, för i så fall har du och jag skilda uppfattningar om vad trygghet i hela landet innebär. Jag tycker att man kan förvänta sig att polisen kommer inom rimlig tid när man blir utsatt för ett brott även om man bor i Sorsele.
Fru talman! Det räcker inte att man pratar om detta när man är i opposition, Helena Lindahl. Man måste också leverera när man regerar, annars fungerar det inte. Det går inte ihop. Jag konstaterar att under er tid i regeringsställning prioriterade ni skattesänkningar mycket högre än polisen. 140 miljarder i skattesänkningar och 5 miljarder till polisen. Det talar sitt tydliga språk. Bara från i år till nästa år ökar vi polisens anslag med 2 miljarder, vilket är den största ökningen under åtminstone de 20 år som jag har suttit i den här kammaren. Vi har aldrig satsat mer från ett år till ett annat på polisorganisationen än vad vi gör nu. Man måste se till att inte bara prata i oppositionen utan också agera när man är i regering. Det gör vi nu. Det är därför vi bygger ut polisutbildningen. Vi fördubblar antalet som går på utbildningarna. Vi ser till att ge ett särskilt uppdrag till Polismyndigheten att förbättra arbetsvillkoren så att vi kan behålla dem som finns i organisationen. Vi återrekryterar dessutom poliser som har lämnat organisationen och kanske sökt sig till privata arbetsgivare. Det är så man måste jobba. Men för att kunna genomföra det måste man också vara beredd att sätta av pengar. Det här gäller i hela landet. Oavsett var man bor ska man kunna känna den trygghet som det innebär att ha en stark polisorganisation i ryggen. Men om man under många år inte har klarat av att utbilda tillräckligt många är det klart att man får ett bekymmer. Det är precis det som vi nu är på väg att vända. När det slutligen gäller frågan om rikspolischefen ska jag säga att det här också är något slags borgerlig retorik. Ni har så väldigt lätt att fastna i personfrågor och angripa tjänstemän. Det finns andra generaldirektörer som ni också har gett er på. Jag skulle vilja be er att fundera lite över vad vi ska ha för typ av retorik när det gäller det här. Vi socialdemokrater brukar aldrig angripa generaldirektörer när ni regerar, och jag tycker att ni bör ha ungefär samma hållning.